Herr talman! Anders Ygeman har frågat mig när regeringen avser att lägga fram en proposition om obligatoriska redovisningscentraler för taxi. Jag kan informera om att en departementsskrivelse om redovisningscentraler för taxi nu är ute på remiss till berörda aktörer och myndigheter. Remissyttranden på skrivelsen kan lämnas senast den 31 januari nästa år. Efter det kommer remissutfallet att analyseras, och ambitionen är att en lagrådsremiss tas fram. Efter Lagrådets behandling kan sedan regeringen fatta beslut om en proposition.
Herr talman! Tack för det mycket korta och koncisa svaret! Egentligen är det ju inte mycket till svar, men det är väl ministern medveten om. I över sju år har nu den moderatledda regeringen styrt Sverige. När denna regering tillträdde 2006 fanns ett färdigt av Lagrådet behandlat förslag till obligatoriska redovisningscentraler för taxi. Av någon anledning dög inte förslaget utan kastades i papperskorgen.
Då Anders Ygeman , som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav talmannen att Leif Pettersson i stället fick delta i överläggningen.
Troligtvis var det fel färg på den regering som hade lagt fram det. Moderaterna försöker göra ett stort nummer av att det inte skiljer särskilt mycket mellan Moderaternas politik och socialdemokratisk politik när det gäller välfärdsfrågorna. Jag vill, herr talman, här och nu dementera detta å det kraftigaste. Den fråga vi nu debatterar kan tyckas vara en liten detalj i sammanhanget, och den är kanske också det. Men den är viktig ur den synvinkeln att den rör hur vi ska få alla att göra rätt för sig. Ska några företag tillåtas spela på en annan planhalva än de som är seriösa? Ska samhället faktiskt ta in de skatter som är lagstadgade och därför ålagda alla inom en viss bransch eller alla som arbetar? Ska vi ha ett rättvist skattesystem eller inte? Men, säger då vän av ordning - det kan du väl inte dra in i den här frågan. Jo, för det är precis det detta handlar om. Ska vi tillåta att vissa taxiföretag, som nog i stor utsträckning måste betraktas som oseriösa, år efter år får frisedel från att betala skatter och avgifter? För mig är det självklart att vi inte kan ha det så. Seriösa företag blir utkonkurrerade av skojare och banditer som i många fall dessutom har kopplingar till organiserad brottslighet. Om vi ska ha konkurrens på lika villkor är obligatoriska redovisningscentraler en grundförutsättning. Då kan Skatteverket och Transportstyrelsen på ett enkelt sätt utföra sina kontroller och i stor utsträckning få bort den oseriösa verksamheten. Herr talman! Jag vill också ta upp jobbaspekten. För svensk besöksnäring är det både genant och besvärande - ja, till och med stötande - att besökare i vårt land som en första kontakt blir ordentligt lurade av oseriösa taxiföretag. Det betyder mycket för jobben inom den svenska besöksnäringen att gästerna får ett bra bemötande. Där är taxi en bit i pusslet. Obligatoriska redovisningscentraler gör att dessa företag inte lika obehindrat kan bedriva sin verksamhet i skuggorna. Min fråga till ministern blir: När kommer propositionen? Kommer den före valet, eller kommer regeringen att hitta på ett nytt sätt att förhala denna av riksdagen vid två tillfällen beställda proposition? Från det att denna regering tillträdde och fram till dags dato kan det inte sägas annat än att man har försökt föra bort frågan från dagordningen. I trafikutskottet har ledamöterna, framför allt de moderata, med jämna mellanrum och med stor emfas sagt att det kommer. Det kommer inte; det händer ingenting. Varför?

Herr talman! I Anders Ygemans interpellation ges en beskrivning som jag inte har särskilt mycket att invända mot. Det är tyvärr så det ser ut, och det är naturligtvis angeläget att komma till rätta med det av flera skäl. Förtroendet för svensk taxinäring naggas i kanten. Jag skulle vilja hävda att till och med förtroendet för Sverige i sin helhet riskerar att skadas när besökare råkar ut för aktörer som har en närmast absurd överprissättning. Svensk taxinäring avreglerades sommaren 1990. Från att ha varit strikt reglerad i alla avseenden med av staten fastställda priser och geografiska områden där taxiföretagen tilläts verka blev det den 1 juli 1990 en nästan total avreglering. Kring detta rådde en politisk enighet. Jag tror att den var nästan total. Reformen fick naturligtvis stora konsekvenser såväl för de verksamma i branschen som för kunderna. Man kan säga att det gick från ett dike till ett annat. En avreglering kräver dock att det finns vissa regler för att det hela ska fungera. Det uppstod en hel del avigsidor, och de yttrade sig på olika sätt i glesbygd respektive storstadsområde. Ganska snart infördes krav på taxiförarlegitimation och på prisinformation som nu är obligatoriska. Det är bra åtgärder, men de skulle båda kunna förbättras ytterligare. Legitimationen är dess värre inte någon garanti för gedigen yrkeskunskap, och prisinformationen är ganska svårtolkad för den ovane resenären. De största problemen är de så kallade friåkarna som inte tillhör någon central. De har en prissättning som ofta kraftigt avviker från den som gäller i de stora bolagen. I de stora centralerna ligger jämförpriset ofta på ca 300 kronor. Det högsta pris jag har sett var vid Mynttorget häromdagen. Det stod 1 999 kronor. Det är alltså sex gånger så högt som det borde vara. Kunden erbjuds sannolikt inte en tjänst som är bättre, jag befarar att den till och med är sämre. En åtgärd som har hamnat i långbänk är den som interpellationen handlar om, nämligen att alla taxibilar ska tömma sina uppgifter till en redovisningscentral. Det skulle underlätta kontrollen och minska möjligheterna till skattebrott. I dag tömmer alla bilar som är anslutna till en central sina uppgifter där, och skattemyndigheten kan enkelt kontrollera de bilarna. Men friåkarna som inte har koppling till någon central är mycket svårare att kontrollera. Detta borde ha varit åtgärdat för länge sedan. Jag hoppas verkligen att det inte kommer ytterligare fördröjningar. Jag är tacksam för det svar vi har fått om att det är på gång. Konkurrens på lika villkor är något som den seriösa delen av taxinäringen ropar efter. Det är därför glädjande att processen nu tar fart. Remissförfarandet är i gång. Jag hoppas på ett ikraftträdande så fort som det låter sig göras.
Herr talman! Leif Pettersson började med den stora orättvisan och problemen med svartjobb, och att det egentligen inte skiljer speciellt mycket mellan S och M. Men sedan kom han på att det var precis tvärtom. Då undrar jag spontant varför man ska vara så på och hålla med oss om att införa obligatoriska redovisningscentraler för taxi men samtidigt vara så emot den riktigt stora svartsektor som vi en gång i tiden hade. Sedan den här regeringen införde både RUT och ROT-avdrag har svarta jobb blivit vita jobb. Vi kanske skiljer oss åt i alla fall. Om vi håller oss till taxi är det oerhört viktigt att regelefterlevnaden finns och att den känns seriös. Det handlar också om trygghet för de som använder sig av taxi. Jag är den första att hålla med om att de obligatoriska redovisningscentralerna har dragit ut på tiden. Men nu är arbetet i full gång. Eftersom ni ändå är lite intresserade av tidsplaner och vad som händer tänkte jag bara nämna att Svenska Taxiförbundet kommer till transportenheten på Näringsdepartementet den 11 november för att bland annat diskutera förslaget om obligatoriska redovisningscentraler. Den 14 november kommer vi på Näringsdepartementet, tillsammans med Transportstyrelsen, att följa upp den senaste lägesrapporten eftersom Transportstyrelsen fick ett tilläggsuppdrag om regelefterlevnad inom yrkestrafiken kopplat till just taxi. När Svenska Taxiförbundet har sin konferens i slutet av november kommer jag själv att vara där. Den särskilde utredaren Christer Sjödin som har jobbat med just redovisningscentraler kommer också att vara där och diskutera sitt förslag. I januari 2014 är det tänkt att vi på Näringsdepartementet ska ha en branschträff för hela vägtransportnäringen för att följa upp detta. Då har vi hanterat remissen, lagrådsdelen, fångat in tidpunkter för när remisstiden med mera går ut och har det som underlag. Då finns ett förslag som vi tror kommer att gå igenom alla dessa instanser så att vi sedan kan göra en proposition. Tanken är att den ska kunna hanteras av riksdagen under detta riksmöte. Om vi räknar baklänges borde propositionen alltså komma på våren.
Herr talman! Det låter sig höras! Då gäller det att det inte kommer några hinder i vägen under remissomgången som nu pågår. Man vet aldrig vad någon kan hitta på att skriva i ett remissvar, inte ministern men någon annan i regeringen, som tar fasta på något och säger att vi inte kan lägga fram det nu, utan vi får vänta ett tag. Invändningarna har nämligen varit många på vägen. Det gör att tilltron till att det verkligen ska komma inte är så jättestor, för att uttrycka det försiktigt. Ett tag skulle det kosta mer än hundra tusen för varje taxibil, enligt finansminister Borg. Det var den största invändningen han hade mot det förslag som tidigare förelåg. Det har också funnits en mängd andra invändningar. Det skulle bli så dyrt att det inte fanns någon möjlighet för företagen i taxibranschen att överleva; bara några få jättestora företag skulle klara sig och bli kvar. Allt det är naturligtvis påhittat, taget ur luften. Den nya teknik som finns gör att det inte är fråga om någon speciellt stor kostnad för företagen. Jag utgår från att man nu har rett ut den saken. Till Magnus vill jag säga att det är bra att vi får höra från en taxiåkare, en som är i branschen, hur han ser på dessa frågor. Jag kan konstatera att det råder stor enighet om var vi så att säga ska landa. Även i utskottet säger man sig vara enig om det. Men sedan kommer hela tiden invändningen att det inte är någon idé att göra någonting, att det redan är på gång. Det har varit på gång i flera år, och nu kanske det kommer. Vi får väl se. Jag hoppas verkligen att de invändningar som funnits på vägen nu är undanröjda. Ministern beskriver hur en proposition kommer till. Det är väl ganska naturligt att det sker ungefär på det sättet i de allra flesta fall. Kanske har det inte varit så i samtliga fall. Om vi tittar bakåt på de senaste sju åren ser vi att alla propositioner inte har varit så här väl förberedda. Jag hoppas att propositionen nu kommer och att vi någon gång under vårriksdagen äntligen kan fatta beslut om att införa obligatoriska redovisningscentraler för taxi. Jag hoppas också att alla kommer att omfattas av det, även de företag som säger att de har en så speciell verksamhet att de inte ska behöva omfattas av det. Jag hoppas att alla företag kommer att omfattas. Om man börjar luckra upp reglerna är det lätt för oseriösa att hitta ingångar för att komma runt kravet på redovisningscentral. Det kan hända ifall något företag med någon speciell affärsidé slipper ha redovisningscentral. Jag hoppas att vi inte hamnar i det läget.

Herr talman! Ett positivt inslag i den utredning som gjorts och som nu remissbehandlas - jag har inte läst varje ord men dock skummat igenom den - är just det som Leif berörde, nämligen att vissa inte ska kunna undantas. Utredningen är tydlig med att möjligheten till dispenser från taxameter ska tas bort. I dag hävdar en del att de har fasta körningar till fasta priser, att de riktar sig till vissa speciella kundkategorier och så vidare, och är därför undantagna. I förslaget är man tydlig med att möjligheten till dispenser inte längre ska finnas. Det har varit alltför enkelt att komma undan det kravet. Utan taxameter finns det ingen kassaapparat, vilket i det närmaste omöjliggör en skattekontroll. Det är jättesvårt att veta hur mycket pengar som kommer in om det inte registreras någonstans. Sedan ska vi inte ha alltför stora förhoppningar på införandet av redovisningscentraler och tro att det skulle lösa alla problem i branschen. Den fria prissättningen har vi ju kvar, och den gör att kunder även framöver riskerar att få betala alltför mycket för sin resa. Jag tror att vi också framöver måste vara öppna för att vidta andra åtgärder. Inte minst handlar det om problematiken kring terminalerna. Vilka taxiföretag ska få tillträde till platsen där resenärerna kommer ut efter sin tåg-, flyg-, båtresa? Och naturligtvis behövs mycket tydlig information om vad som gäller, för vi ska ha klart för oss att Sverige är ganska unikt när det gäller detta. Människor som kommer hit från andra länder är inte vana vid att man måste vara så välinformerad för att hamna i rätt bil. Men, som sagt, jag ser fram emot att få besluta om propositionen, förhoppningsvis redan till våren, alltså under det här riksmötet.

Herr talman! Trots att det fanns ett färdigt förslag 2006 som regeringen hade kunnat sätta i sjön med en gång, och trots att det finns en riksdag som om och om igen kräver det, och trots att branschen kräver det, vilket vi hörde exempel på, förhalar ministern detta med redovisningscentraler, förhalar år efter år. Jag börjar se ett system i det eftersom vi har ett annat område där ett enigt trafikutskott kräver att regeringen ska komma med förslag när det gäller de oseriösa tunga transporterna, som nu håller på att slå ut de seriösa näringarna, de seriösa åkarna. Även här vägrar ministern att komma med åtgärder så att vi kommer till rätta med problemet. Jag funderar på varför ministern inte lyssnar på riksdagen. Jag har i dagarna hört att ministern kallar trafikutskottet för lekstuga. Kan det vara av det skälet som ministern vägrar att leverera förslag? Varför tar ministern inte riksdagen på allvar?
Herr talman! Beträffande att jag personligen skulle försena saker och ting sedan 2006 får jag säga att jag tillträdde som statsråd hösten 2010. Likväl tycker jag att det är oerhört viktigt att vi får ordning på taxisidan och på yrkestrafiken överlag. Därför såg jag till att ge Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen uppdraget att återkomma med redovisning om regelefterlevnad, att se vad som är problemet. Man måste kunna identifiera ett problem innan man vet vad man ska göra åt det. Annars tror jag att det långsiktigt blir väldigt knepigt. Nu känner även Monica Green till, herr talman, den process som pågår, de återrapporter som finns från branschen och det arbete som ska komma till våren. Att det inte händer någonting är därför ett ganska märkligt, yrvaket, konstaterande. När det gäller taxi pågår en diskussion. En del av problematiken som åkare har består i de förare som finns. Om man ska ha en säker trafik eller veta att man följer lagar och regler måste man kunna få information om den person som kör åt en, om den personen till exempel fått sitt körkort indraget av olika skäl. Nu tittar Transportstyrelsen över det så att man i ett register ska kunna få relevant information om personerna, att de har rätt behörighet att utföra de arbeten som ska göras. Det har inte varit lika lätt och tydligt förut. Det är ett arbete som kommer att ge resultat. Vad beträffar diskussionen om de obligatoriska redovisningscentralerna är det riktigt att det har tagit tid. Jag håller med om det. Men nu kommer en proposition, och då behöver vi väl inte bråka om det. Det skulle väl i så fall vara en lekstuga.
Herr talman! Nej, jag tror inte att redovisningscentraler för taxi löser alla problem inom taxibranschen. Redovisningscentralerna är en början och en viktig grundsten för fortsättningen. Vi har i denna kammare fattat beslut om en utredning av taxibranschen där vi tar upp de positiva och de negativa sidorna av avregleringen. Det finns mycket positivt med avregleringen, men det finns också en mängd problem med hur taxibranschen i Sverige fungerar i dag när vi jämför den med länder i vår närhet. Det var precis det som Magnus tog upp i sitt inlägg. En utredning som verkligen gick till botten med frågan, gärna en parlamentarisk kommitté, skulle kunna belysa den på ett mycket bra sätt. På så sätt skulle vi också kunna få in detta med digitala förarkort för taxi, alltså ha liknande system för taxichaufförer som för andra yrkesförare när det gäller förarkorten. Då skulle man inte kunna hålla på och hoppa mellan olika bolag. Det kan man i dag, vilket innebär att kör och vilotiderna inte fungerar på ett bra sätt. Det är i och för sig oseriösa företag, men ändå. Om man har ett kort där allting är registrerat har man i alla fall svårare att göra på det sättet, om man nu inte kör med någon annans kort. Men då måste kontrollerna fungera på ett bättre sätt. Jag tror att det finns oerhört mycket att göra på taxiområdet. Men det har ingenting med RUT eller ROT att göra. Det vill jag särskilt poängtera. RUT och ROT är en helt annan debatt som vi får ta i helt andra sammanhang, fru minister.

Herr talman! Jag kanske också skulle påpeka för ministern att det var vi som införde ROT-avdraget. Det är möjligt att ministern vill ta åt sig äran för det, men det var vi som gjorde det. Vi ville använda det för att gasa i dåliga tider men ville kunna dra tillbaka det i bra tider. Så gör dock inte ni. Ministern har inte levererat någon proposition än. Det är därför vi står här i dag. Om det var ett löfte ministern gav här nyligen är det bra. Det välkomnar jag naturligtvis. Men vi står här av det skälet att det fortfarande inte levererats någon proposition. Då drar jag paralleller med vårt andra stora bekymmer, nämligen den oseriösa tunga trafiken. Eftersom jag också i dagarna hört att ministern kallat trafikutskottet en lekstuga börjar jag misstänka att ministern inte tar riksdagsbesluten på allvar. Detta bekymrar mig.
Herr talman! Jag har besvarat Anders Ygemans interpellation, som Leif Pettersson på ett förtjänstfullt sätt tagit över, om när det ska komma en proposition om obligatoriska redovisningscentraler. Det är väl för väl att vi inte har kvar frågan om detta ska införas. Utredningen har mer handlat om hur det ska gå till. Jag tycker att det är viktigt att få ordning på yrkestrafiken utifrån de olika kriterier och behov som finns. De obligatoriska redovisningscentralerna är en viktig komponent av flera. Det finns mycket mer som vi skulle kunna diskutera vad gäller taxi vid något annat tillfälle. En sak som varit uppe och som också Magnus Sjödahl var inne på är den fria prissättningen. Branschen säger själv att den egentligen inte skulle vilja bli av med detta. Här gäller det i så fall att hitta former för hur man ska kunna få ut någonting bra för det pris som man betalar och hur man ska kunna veta att det är ett bra pris. Kanske har vi någonting att fundera på när det gäller informationen och möjligheten att jämföra priser på ett säkert och tryggt sätt.